Herr talman! Först några ord till herr Helén som tog upp utredningsförslaget om en förstärkning av de medborgerliga frioch rättigheterna och gjorde ganska kategoriska uttalanden. I ett avseende kan vi väl alla vara ense. På flera och viktiga punkter ger ett enhälligt utredningsförslag klart bättre skydd för den enskildes frioch rättigheter än vad vi har i dag. I vissa avseenden har man inom utredningen haft delade meningar om på vilket sätt detta skydd skall förstärkas och tryggas. Vi skall naturligtvis för vår del studera de olika förslagen och ta del av vad remissinstanserna har att säga. I stället för att beskylla centern för att ha hoppat av, att inte längre vara intresserad av att ge medborgarna ett säkert skydd för frioch rättigheterna, tycker jag det vore värdefullt om folkpartiet också för sin del ville förklara att man inte kommer att stänga öron och ögon inför remissynpunkter bara därför att herr Ahlmark har tagit ståndpunkt i utredningen. Det var ett värdefullt besked vi fick av statsministern när han sade att det inte är socialdemokratins avsikt att förstatliga marken. Jag delar uppfattningen — det har jag sagt tidigare — att det är en viktig och angelägen åtgärd att man stärker förmedlingsinsatserna för att ge kvinnor och ungdomar bättre möjligheter än nu att komma ut på arbetsmarknaden. Man måste ta till vara varje möjlighet, och ökade förmedlingsinsatser kan självklart öppna möjligheter som den enskilde inte skulle finna på egen hand. Men det viktigaste vi har att tänka på är att det är den totala volymen arbete som skall göra det möjligt för alla i samhället att få jobb. Om vi gör speciella förmedlingsinsatser och avdelar områden för vissa grupper i samhället, finns det risk för att vi utestänger andra grupper från jobb. Det är därför inriktningen måste vara att inrätta den ekonomiska politiken och näringspolitiken så att vi får en ökad volym av arbeten. Det är först då som sådana här problem försvinner. Statsministern försökte säga att vad centern arbetar för när det gäller att öka antalet jobb i samhället skulle vara en omöjlighet på grund av centerns politik i energifrågan. Nu vet statsministern att centerns linje innebär en procents ökning om året i tillförseln av energi jämfört med nu. Det skall ske genom utbyggnad av vattenkraften i samma utsträckning som regeringen föreslår och genom ökad användning av olja i samma utsträckning som regeringen föreslår. Så långt är vi alla ense, det ger ökade möjligheter till jobb. Sedan skiljer en procent. Denna procents ökning av energin vill socialdemokraterna ordna med hjälp av kärnkraft. Vi vill uppnå den genom en effektivare användning av den tillförda energin. Vi har gett exempel på det. När jag ger statsministern sådana, så säger han: Ja, det där har naturligtvis hänt, men det kan ni inte göra på en gång. Nej, har vi svarat, genom en medveten politik uppnår vi resultat på tio år, vilket är samma tid som det tar att bygga era tretton reaktorer. Vi har alltså gett exempel på hur energitillförseln kan ökas, och vi återkommer med fler. Statsministern gör ett stort nummer av att han har de flesta forskarna på sin sida. Han åberopar nu amerikanska forskare. Men det viktiga är att dessa, från att tidigare ha tigit still i denna fråga, nu går fram med en varning: Fortsätt inte denna snabba utbyggnad, för det är så många risker förknippade med den! Är det inte så, herr statsminister, att mycket har hänt de senaste tio åren? Hur många forskare i Sverige och i världen kan statsministern namnge som för tio år sedan varnade för kärnkraftens risker? Det intressanta och det vi har att fästa avseende vid är att det under senare år blivit en ständigt ökad krets av forskare som kommer med dessa varningar. Varför det? Jo, därför att de nu har börjat studera kärnkraftens faror och därför att kunskapen nu är större än för tio år sedan. Med denna kunskap som grund uttalar man sina varningar. Jag ställde en fråga till statsministern som jag inte har fått svar på. Eftersom den är avgörande för de framtida möjligheterna till näringslivsinvesteringar upprepar jag den. Hur stor andel av det framtida investeringsutrymmet, som ni inom regeringen bedömer det, kommer regeringens kärnkraftsprogram att ta i anspråk och hur stort investeringsutrymme blir det över för näringslivet och andra sektorer? En annan fråga som jag vill ha svar på är denna: Hur många följdbeslut blir det som ett resultat av beslutet om 13 reaktorer?

Herr talman! Först några ord till och om Gunnar Helén. Det är väl mänskligt att döma den sista allmänpolitiska debatt som han tar del av, i varje fall som partiledare. Vi har väl inte alltid varit överens om hur opposition skall bedrivas, men det är en annan sak. Men jag vill oreserverat säga att det blir sig inte riktigt likt i denna kammare och i sådana här debatter då vi inte längre får lyssna till Gunnar Heléns sakkunniga, utomordentligt klara och välformulerade inlägg, hans engagemang, oräddhet och frejdighet. Det anses ju inte höra till god ton här i Sverige att betygsätta sina meningsmotståndare. Jag har brutit mot det förut och kan göra det nu också. Det är därför jag vill deklarera att vi kommer att förlora mycket när Gunnar Helén drar sig tillbaka från partiledarskapet. Esaias Tegnér har sagt: hur ren var ton, hur skär, hur silverklar!” För min del vill jag tacka Gunnar Helén för de debatter som jag har fått föra med honom under dessa år. Sedan går jag över till tråkigare inslag. Vi lyssnade till ett typiskt Palmetal. Samtidigt som statsministern klagade över brutaliseringen av debatten gjorde han själv i sitt anförande sitt bästa för att brutalisera den. Han valde precis som vanligt mig till sin huvudmotståndare och lät invektiven, anklagelserna och — skall vi säga lindrigt dolda — oförskämdheter hagla över mig och mitt parti. Han tycker sig se ett alltför aggressivt moderat parti som alltför hårt attackerar regeringen. Med den vidsyn han har ser han detta som ett internationellt fenomen. Vi skulle ha hämtat förebilder utifrån och från det förflutna, från slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Det är klart att statsministern i ett hänseende har rätt. Vi är offensiva när vi tycker det behövs, och det kommer vi att fortsätta att vara även om vi får räkna med att på det här sättet dra på oss Olof Palmes retoriska attacker. Men det är ju inte vi som har blåst till strid, Olof Palme. Det är ju inte vi som i svepande ordalag har dömt ut hela det ekonomiska system som har skapat vår välfärd. Det är ju inte vi som karskt har förklarat att blandekonomin skall avskaffas. Det är inte vi som kräver socialisering av stora delar av vår ekonomi. Det är inte vi som kräver höjda skatter och som begär att all mark skall socialiseras. Det är inte vi som ironiserar mot dem som begär krafttag mot stigande skatter och mot stigande priser. Det är Olof Palmes eget parti som har blåst till strid på sin partikongress, en partikongress som alldeles obestridligen — det är jag sannerligen inte den ende som har observerat — gick i kollektivismens, centraliseringens, byråkratiseringens och socialiseringens tecken. Det är mot detta som vi har opponerat och det kommer vi att fortsätta med. Vi har faktiskt tagit er på orden. Vi har trott att ni har menat allvar när ni har förklarat att blandekonomin skall avskaffas, att ni vill göra det här samhället till ett annorlunda samhälle, till ett socialiserat samhälle. Vi har trott att ni har menat allvar. Men det skall vi kanske inte göra — och skall vi inte göra det, först då finns det något berättigat i herr Palmes anklagelser, annars inte alls. Det internationella mönstret roar som vanligt vår statsminister. Och det är klart att det finns ett visst mönster för det politiska skeendet ute i världen. Vi ser överallt i Europa i dag en socialdemokrati med stora problem, med bristande förmåga att tackla det framväxande postindustriella samhällets alla problem. Se bara på Storbritannien! För några år sedan älskade herr Palme att i våra debatter här i kammaren peka på Storbritannien och säga: Titta bara så illa det går i ett land med en konservativ regering! Kommer Olof Palme ihåg det? I dag gör han inte det slaget av debattutflykter till Storbritannien — av lätt insedda skäl. Där regerar nämligen i dag en socialdemokrati, som bara på något enda år har gjort alla problem dubbelt, tredubbelt eller t.o.m. fyrdubbelt större än de var tidigare. Men som vanligt är herr Palme mycket selektiv på det internationella fältet. Det är herr Palme själv som har satt likhetstecken mellan en trevande, nästan blind snigel och den svenska socialdemokratin. Det är inte jag. En fördel har den där snigeln: Han får i varje fall bära sitt eger hus med sig, det är inte statens hus han bär på. Än så länge. Herr Krönmark citerades felaktigt av herr Palme. Herr Krönmark har inte sagt det som herr Palme beskyllde honom för, men det får väl herr Krönmark ta upp i sitt eget anförande. Sedan skulle jag vilja ta upp ytterligare en fråga, men jag ser att lampan blinkar, så jag får återkomma till det i en senare replik. Jag vill emellertid redan nu säga att jag hade hoppats att herr Palme i sitt inlägg skulle ha besvarat alla de frågor som har riktats till honom med anledning av de internationella penningtransaktionerna, förmedlingen av pengar via Sverige mellan olika länder. Jag hade trott att herr Palme skulle skapa klarhet i det oklarhetens töcken som nu råder. Det har inte skett, och därför var det bra att herr Helén tog upp frågan. Fortfarande väntar vi alltså på svar. Jag hoppas att det ges och att jag då får tillfälle att återkomma och bemöta herr Palme. Jag utgår nämligen ifrån att hans svar inte kommer att tillfredsställa vare sig Gunnar Helén eller mig.

Herr talman! Jag hoppas att inte min närvaro skall lägga sordin på stämningen. Skolavslutningarna brukar vara i maj i stället för på hösten. Till herr Fälldin vill jag säga att det är riktigt att vi är kritiska mot att centern har gett upp en princip i frioch rättighetsutredningen. Men vi skall naturligtvis inte stänga våra öron och ögon för vad remissinstanserna har att säga — även om jag måste erkänna att min syn har blivit litet skum och att jag blev nästan lomhörd efter det att utredningens ordförande, herr Mehr, med mig förde det längsta telefonsamtal som jag någonsin har varit med om för att övertyga mig om att principer inte är så heliga. Vi tycker självfallet att det är viktigt att lyssna till remissinstanser, men principer rubbar man inte på om det så är hundra remissinstanser som har fel uppfattning. Och principen är: Grundlag får inte över en dag rubbas av lag som beslutats med en rösts majoritet och tar bort mänskliga frioch rättigheter. Här finns, herr Fälldin, inget att vänta. På den punkten har vi samma principer oavsett vem som är partiledare i folkpartiet. Till herr Palme vill jag säga: Det är riktigt att ungdomsgarantin kräver ett underlag av faktiska förbättringar, och det var precis det som jag sade. Vi skall inte bygga upp en ny dyrbar organisation, utan vi skall samordna vad som redan finns — syo-konsulenternas arbete med arbetsförmedlingens och med studierektorernas arbete. Men det skall sys ihop till en garanti, och då hjälper det inte hur bra program SSU tidigare presterat. Däremot är det bra att SSU i måndags uppvaktade arbetsmarknadsministern med just det krav som jag i åtskilligt över ett år har drivit. Statsrådet Leijon vet att vi första gången diskuterade detta på TCO:s arbetsmarknadsdagar. Lyssna alltså på SSU i det här fallet! Det skadar inte. Däremot fick jag inget som helst svar när det gällde arbetslöshetsförsäkringen. Statsministern förklarade att han hade ont om tid, och det förstår jag med de nya debattreglerna. Men detta är för viktigt för att lämnas obesvarat. Kommer vi att få ytterligare lågkonjunkturer i Sverige med stor arbetslöshet bland unga människor innan vi får dels en garanti för arbete, utbildning eller praktik, dels en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring? Sedan hoppas jag att herr Palme inte vill dröja till sista repliken, då jag inte har mera tid till förfogande, med att besvara den fråga om politikens anseende och tilltron till politikerna som aktualiserades under veckan efter den socialdemokratiska partikongressen. Det har i debatten sagts flera väsentliga saker från olika håll om hur vi skall finansiera de sociala reformer som vi helt enkelt inte vill vänta på. Vi godtar inte tanken på ett reformstopp, vare sig det proklameras från herr Bohmans bänk eller som tidigare från finansministerns bänk. Det är då också mycket rimligt att understryka att det är ett oskick att, som nu sker, utredningar helt vanemässigt griper till en höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften. Jag tror att det är 13 eller 14 utredningar som nu har föreslagit sådana höjningar , på 0,02 26, 0,05 96, 0,15 26 osv. Lägger man ihop detta, blir summan just det hinder för nya jobb och ny sysselsättning som t.o.m. LO-chefen nu har slagit larm inför. Här måste man gå in i själva kärnan i skattesystemet. Man måste undvika sådana förändringar som kan slå tillbaka på sysselsättningen, men man måste finna sådana lösningar som gör att vi ändå kan finansiera reformerna. Det är därför vi så envist har drivit kravet att det skall finnas skilda modeller utarbetade sommaren 1976, så att man under den hösten i riksdagen skall kunna besluta om ett intåg i ett mera varaktigt skattesystem. Om man då menar allvar med talet om att vården för patienterna i långvård och i åldringsvård skall bli mänskligare, om utvidgad barnomsorg, om att ge arbete åt fler och ökad trygghet för dessa, måste vi också erkänna att det måste betalas inom ramen för det samlade skattesystemet. Det avgörande är hur man fördelar tillväxten mellan vad hushållen själva behöver förbruka och betalningen av den offentliga servicen. Jag tror att det är en mera konstruktiv debatt, och det är därför viktigt att den inte förfuskas. Till sist — just med utgångspunkt i detta — vill jag säga till herr Bohman: Tegnér menade också att det sanna är evigt. Därför tror jag att debatten mellan konservativ syn och liberal syn kommer att fortsätta, kanske i evighet.

Har inte människor varnat förut?

Då sade jag: Tänk på att det nog finns miljörisker med kärnkraftverk också, så vi får vara försiktiga där med! Det finns alltså en del som redan tidigare har insett att inga energikällor är problemfria. Sedan försöker herr Fälldin ge sken av att det bara är någon liten procent som skiljer centerns och regeringens planer. Men 1 96 under den här långa tidsperioden betyder en brist på 50-60 miljarder kilowatttimmar i centerns energibalans. Det motsvarar, om jag minns rätt, ungefär åtta gånger förbrukningen i storindustrin, fyra gånger hela Storstockholms förbrukning och sex gånger pappersindustrins — alltså en jättelik volym. Det finns icke en enda expertinstans, icke ett politiskt parti — utom möjligen kommunisterna — icke en löntagarorganisation som har ställt sig bakom detta. Därför vädjar jag mycket allvarligt: Ge besked om när och hur ni skall avveckla kärnkraften som ni har lovat! Och vad skall ni ersätta det energibortfallet med? Tala om det — det är ett självklart besked som måste ges klart och entydigt. Det tar 400 dagar, säger Centerns ungdomsförbund. Ställer ni er bakom det? Till herr Helén om pengar! För mig är den internationella solidariteten så viktig att jag tycker att man skall ha ett oerhört korrekt hanterande av den och mycken öppenhet i redovisningen. Därför har jag, för det första, ansett det vara ett fel som begicks här, kraftigt tagit avstånd från det och sett till att det inte kan upprepas. Nr 11 För det andra har vi med total öppenhet redovisat vår del i det hela, Onsdagen den och ingen har kunnat bestrida det. Då invänder herr Helén: Ja, men 29 oktober 1975 de här pengarna som kom från Tyskland? Om dem vill jag säga att jag har fått besked av människor — delvis nära personliga vänner — för — Allmänpolitisk vilka jag har ett fullständigt förtroende. Om man icke skulle kunna lita — debatt på en människa, då vore livet ganska outhärdligt. Men det är inte min sak att ge den redovisningen, det måste vara det ansvariga partiets sak eller fackföreningens sak. För det tredje vill jag upprepa att den internationella solidariteten är oerhört viktig. Det talar ni i folkpartiet mycket om, men — och det är den kritik jag vill rikta mot er när ni kritiserar oss — det är alltid vi som får dra lasset. Vi har alltid ägnat och kommer alltid att ägna en stor del av vårt partiorganisationsarbete åt den internationella solidariteten, för vi vet att det är det där hårda jobbet med information, med att samla pengar, med att bjuda in människor osv. som betyder någonting. I fråga om det praktiska, hårda jobbet gör ni så litet, men när vi har begått ett fel, som vi öppet erkänner, då hoppar ni på oss. Detta är så mycket mer eklatant, om jag får säga så, när det gäller herr Bohman. Jag tycker att det är ett hyckleri när herr Bohman går ut och antyder att de här pengarna kanske gick till terrorister, när vi så stenhårt — t.ex. i fråga om Spanien — håller på att det är till ickevåldskrafterna, till dem som kämpar för demokratin, som vi ger hjälp. Herr Bohman säger också att man inte borde få ge stöd. I decennier har vi hjälpt nazismens och kommunismens offer, motståndsrörelser och människor som plågas. Med våra beskedliga resurser har vi kunnat rädda dem från tortyr, från galjen och avrättningarna — och det kommer vi att fortsätta med. Men herr Bohman, som — för att ta hans egna ord — närmast tycker att det är kontrarevolutionen som behövs, dyker upp i sådana här sammanhang för att få chansen att angripa den internationella solidariteten. Då kommer vi över till demokratin. Jag var ganska mild mot bakgrund av att man för ett rent 20-talsresonemang i högern, ungefär som under kosackvalet, och beskyller oss för att i realiteten vilja ta bort demokratin — och alltså för in ett mycket mera brutalt resonemang. Herr Bohman skildrade vår partikongress på ett sätt som är typiskt. Vi vill inte ha marksocialisering, sade jag. En halvtimme därefter var herr Bohman uppe och talade om den socialdemokratiska partikongressen som om vi hade beslutat marksocialisering. Han gav över huvud taget en skildring som ingen människa som var med på kongressen kunde känna igen. Jag har aldrig sagt annat än att herr Bohman bekänner sig till demokratin. Det sker säkert uppriktigt. Men han råkar ut för malörer. Med stolta svenskmannaord beskrev han moderatstämman som en ”manifestation för det öppna och demokratiska samhället som vi svenskar har | den oskattbara förmånen att vara födda i”. Men om jag har läst riks | dagskatalogen rätt så är herr Bohman född 1911. Det är inget fel i det, 49 men då var det sannerligen inte något öppet och demokratiskt samhälle här i landet, utan det var ett högersamhälle med 40-gradig röstskala, ingen rösträtt för kvinnorna, och med en personlig kungamakt. Herr Bohman säger att demokratin inte får vara historielös, och så citerar han den amerikanska självständighetsförklaringen. Men 140 år efter denna självständighetsförklaring var högern i Sverige fortfarande emot den politiska demokratin. Visst är det riktigt att demokratin inte får vara historielös, men den svenska högern måste vara mycket lös i fråga om sin egen historia. Det vi har lärt oss är att demokratins gränser icke är givna en gång för alla. Det blev icke en katastrof för landet när vanligt folk fick rösträtt - det blev tvärtom. Det blev icke en katastrof för landet när vi satte in samhällets resurser för att värna sysselsättningen och skapa en social demokrati, som ni förutspådde, utan det blev tvärtom. Jag är övertygad om att det heller icke kommer att bli någon katastrof när vi gradvis vidgar demokratins verkningskrets till att också omfatta det ekonomiska området, när arbetare och tjänstemän får bestämma mer i företagen, när vi får mera planmässighet i ekonomin. Jag gillar inte alls någon detaljreglering och detaljstyrning av samhället. Men det är självfallet så att vill vi ha en jämn fördelning av arbetsplatser och service här i landet så kan vi inte bara lita till det fria konsumtionsvalet, man skulle klara det genom att folk köpte Norrlandsprodukter och glesbygdsprodukter. Vi måste ha en planmässig utveckling av regionalpolitiken under samhällets ledning, annars blir det ingenting. Likadant är det med skyddet av naturen, kampen mot miljöförstörelsen, förgiftningen och försurningen. Detta kan den enskilde konsumenten icke styra bara med sitt fria konsumtionsval — han når inte långt. Om vi vill någonting när det gäller miljöpolitiken, tvingas vi acceptera ett mått av planmässighet. Annars blir det ingenting med skyddet av miljön, utan det blir bara kommersiell förstörelse. När herr Bohman ständigt går till storms mot den offentliga sektorn, talar om nedskärningar och om stora skattesänkningar, är det för det mesta bara slöjor av ord. Då måste det ha kommit som en chock för moderaterna när en opinionsundersökning visade att folk i själva verket tycker att en väsentlig del av vår framtida välståndsökning skall anslås till bättre vård för de gamla, till barnomsorgen och till utbyggnaden av den gemensamma sektorn. Det kan vi aldrig nå genom att ensidigt satsa på det fria konsumtionsvalet, utan då måste vi acceptera ett mått av planmässighet. Det är alltid demokratin och solidariteten som är drivkraften och redskapet för handlingen. Det är detta som är den svenska modellen — att vi, låt vara försiktigt, prövar oss fram, förändrar samhället i samklang med människornas ändrade krav och produktionskrafternas utveckling men alltid med det grundläggande målet att värna den svenska demokratin. Där har den svenska arbetarrörelsen en mycket stolt historia, medan er historia är dålig. Därför är det självklart att denna arbetarrörelse kommer att reagera när ni beskyller oss för att vara ett hot mot demokratin och när ni använder fraser och uttryckssätt från kosackvalets gamla och usla tid.

Herr talman! Jag har tidigare offentligt, i samband med att herr Helén meddelade att han drar sig tillbaka, gett uttryck för min uppskattning av herr Helén. Jag vill gärna här i kammaren instämma i den uppskattning som herr Bohman har gett uttryck åt. Sedan vill jag fortsätta med att säga att många uppriktiga samtal som vi har haft på tu man hand genom åren gör att jag vill påminna herr Helén om att principen att vanlig lag inte får strida mot vad som är stadgat i grundlag kommer vi aldrig att överge. Och jag tror inte det går att hitta någon företrädare för centerpartiet som har övergett denna princip. Nu har man att välja mellan två metoder. Den ena är att man först hör lagrådet om en lag står i överensstämmelse med grundlagen och därefter också tillåter lagprövning. Den andra är att man går in för kvalificerad majoritet här i kammaren. Det är ingen hemlighet att jag personligen har varit klart intresserad av tanken på kvalificerad majoritet som metod, men jag förklarar att jag är beredd att noga studera vilka skäl utredningsmännen har anfört för och emot de båda metoderna. Principen att vanlig lag icke får strida mot vad som har stadgats i grundlag kan vi emellertid aldrig överge. Det är så, herr Palme, att 1 96 på höga tal ger i sin tur höga tal. Men den skillnad som finns mellan regeringens energipolitik och vår är 1 96, och det är där jag med bestämdhet hävdar att om man satsar så som vi föreslagit går detta att klara. Den diskussionen får vi fortsätta vid ett senare tillfälle. Jag konstaterar: Jag har inte fått något besked från regeringen om hur stor regeringen bedömer andelen kärnkraftsinvesteringar och följdinvesteringar vara i förhållande till den totala investeringsförmågan. Jag har inte fått något besked om vilka följdförslag regeringen räknar med att den måste förelägga riksdagen som ett resultat av beslutet om de 13 kärnkraftverken. Nu är min debattid slut, men jag vill påminna om en annan sak som jag tog upp i mitt anförande, nämligen detta: Är statsministern beredd att snabbt sätta i gång en undersökning av hur inflationen har påverkat pensionärernas situation? Är statsministern beredd att instämma i att om en sådan undersökning visar att det mål vi satte upp i våra beslut inte har nåtts, så måste vi vidta åtgärder för att nå det målet? I det avseendet kan vi aldrig svikta när det gäller beskedet till pensionärerna.

Herr talman! Jag skall inte bemöta herr Werners i Tyresö struntprat om vad vi har sagt om Chile eller inte har sagt om Chile. Det behöver inget bemötande. Jag förstod inte riktigt herr Heléns Tegnércitat om det sanna och motsättningen mellan konservatism och liberalism men vill svara med ett annat citat, som belyser alltings föränderlighet: ”Evigt kan ej bli det gamla. Herr Palme! Jag har aldrig sagt, jag har aldrig ens antytt, inte ens tänkt att socialdemokraterna skulle ge pengar till terroriströrelser. Jag hoppas att det står klart för herr Palme nu. Jag har heller aldrig sagt att socialdemokraterna, som har gjort så mycket för att demokratisera vårt samhälle — det har jag framhållit i många anföranden -— är ute efter att avskaffa demokratin. Vad jag däremot har sagt är, att i ett genomplanerat samhälle av den modell som blir resultatet om man förverkligar de tankar som framfördes på kongressen, så kommer demokratin som vi ser den i dag att urholkas. Det blir inte samma livskraftiga och levande demokrati som vi har i dag, om man förverkligar de tankarna. Det blir då i allra högsta grad ett maktkoncentrationens i stället för ett valfrihetens samhälle. Det är som bekant LO som har lanserat kravet att förstatliga all mark i vårt land. Vi har i debatterna runt om i landet fått lära oss att LO och SAP är två grenar på arbetarrörelsens träd, att de arbetar ihop inbördes och att det inte finns några motsättningar dem emellan. Herr Palmes svar skulle alltså betyda att det i dag föreligger klara motsättningar mellan LO och SAP och att SAP inte är ute efter att urholka eller avskaffa äganderätten till mark i vårt land. Men vad är egentligen det långsiktiga målet? Vi har ju kunnat registrera det ena lagförslaget efter det andra som alla medfört att den tidigare äganderätten till mark i många hänseenden har förlorat sin substans. Herr Palmes långa anförande om demokratin finns det ingen möjlighet att nu bemöta. Men om socialdemokratins historia är så stolt som herr Palme gjorde gällande, varför har ni då kvar kollektivanslutningen, trots att riksdagen har uttalat sig emot den? Varför fortsätter ni med att strunta i riksdagens beslut? Man talar gärna med stolthet om vad arbetarrörelsen har betytt för svensk demokrati, men man skulle kunna tala med ännu större stolthet, om man tog hänsyn till vad riksdagen har sagt och om man tog bort denna odemokratiska företeelse i svensk arbetarrörelse.

Herr talman! Jag har svårt att finna, herr Palme, att det är att arbeta för högtryck när man är inriktad på flera års ytterligare dröjsmål med förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är en för viktig sak för att skjutas bortom de plågor som kommer att drabba unga människor i en nu stundande arbetslöshetsperiod. Och det är för viktigt för att det skall få bli ytterligare en konjuntursvacka innan vi har det skyddet för de nya på arbetsmarknaden. Sedan kommer jag till den viktiga frågan om den internationella solidariteten. Det finns väl ingen här som bestrider att socialdemokratin har gjort stora insatser både på det praktiska planet och när det gällt att under och efter kriget skydda politiska flyktingar, hjälpa dem och vara med om att bygga upp demokratin i länder som har varit hänsynslöst utlämnade åt diktatur. Det är heller ingen som bestrider att ni i ert praktiskt-politiska arbete försöker leva upp till de målsättningarna. Jag erkänner gärna att folkpartiet, som är ett mindre parti utan anknytning till någon fast intresseorganisation, helt saknar möjligheter att ta upp tävlan när det gäller de praktiska insatserna. Men under kriget var det i lika grad enskilda liberala människor som enskilda socialistiskt övertygade människor som gjorde de största uppoffringarna. Och i det politiska arbetet, som för oss är det viktiga därför att vi inte har resurser att arbeta annat än som ett politiskt parti, har vi i många sammanhang fått hjälpa till att skapa opinion för uppoffrande insatser för de fattiga folken, för en u-hjälp som opinionen inte alltid har varit mogen för.

Ingen har förstått varför ni har behövt gå den omvägen. Ni skulle ha varit oändligt mycket framgångsrikare om ni hade kunnat klara ut, inte bara att det har begåtts ett fel av enskilda personer utan också varifrån de medel kommer som man i detta fall låtit passera genom Sverige. Det är för att rensa den politiska debatten, för att befria den från ett slagg som annars kan komma att ligga kvar under ett valår som jag har tagit upp denna fråga.

Herr talman! Först vill jag till herr Fälldin säga att vi, liksom hittills, kommer att se till att våra folkpensionärer får kompensation för prisstegringarna. En höjning av folkpensionerna av denna anledning skedde nu senast i oktober månad. Sedan till frågan om energin. Det är fantastiskt att herr Fälldin, när vi nu diskuterat detta i flera år, ännu inte har vissa grundläggande begrepp klara för sig. Det är inte 1 96 över huvud taget utan 1 96 per år i den totala energitillförseln som skiljer oss åt. Men det vi diskuterar är elkraften - det man får genom kärnkraften —- som bara är en del av den totala energiförbrukningen, och där är skillnaden inte bara 1 96 per år utan 3 96 per år, enligt er egen motion. Eftersom ni dessutom — enligt vår mening — har räknat fel är den i realiteten 4 1 2 96 eller 3 26 — det gör detsamma. Vilket det än är så leder det snabbt till en svårartad brist i energitillförseln, en brist som 1985 kan beräknas vara av storleksordningen 50-60 miljarder kWh per år. Det är alltså en mycket stor del av elkraftsförsörjningen för hela vår stora elkraftskrävande industri Jag har här besvarat en hel del frågor, och jag hoppas att jag hinner besvara alla frågor jag har fått. Jag har egentligen i min tur under hela denna debatt bara ställt en enda fråga, och det är min fråga till centern: När skall ni avveckla kärnkraften som ni har lovat? Hur ser ert program för det ut? Vad skall ni ersätta den med? Hur mycket olja skall ni bränna? Vi räknar med att 50-60 miljarder kWh motsvarar ungefär 150 000 jobb. Hur skall ni göra med det? Denna enda fråga som jag har ställt i dag har herr Fälldin icke gjort något försök att besvara. Det är litet trist, för nu är hans debattid ute. Jag skall försöka ytterligare belysa detta. Jag var häromdagen i Hultsfred. Det var då jag fick lära mig en del om det här fantastiska borgerliga vårdnadsbidraget, som man fattade beslut om på torsdagen under stor ”klambum” i hela pressen och sedan blev av med på måndagen — inga pengar! Innan ni ställer för stora löften när ni gör upp era partimotioner så åk till Hultsfred och tag lärdom där! Men det gäller också sysselsättningssituationen. Visst beror jobben av den totala volymen på jobb. I Hultsfred, där man åtminstone tidigare hade socialdemokratisk majoritet med en ganska väl utbyggd service, vill man ha industrijobb. Den industrin är ganska energikrävande — förbrukningen ökar i år med 5 96. Ändå vill man bygga ut denna industri. Hur skulle det vara då om man sade: ”Vi har nu äntligen lyckats skapa litet fler jobb i Hultsfred, och den och den industrin vill dit.” Och så kommer man sedan och säger: ”Nej, det finns ingen elektrisk kraft, så det blir ingen industri.” Det är så att säga konsekvensen av centerns tänkande när den förklarar att ”det går bra att skaffa maskiner och bygga fabriker, men vi skall inte investera så mycket pengar i kraftförsörjningen”. Det är uppochnedvända världen. Varför har jag ställt den enda fråga som jag har ställt i dag? Jo, därför att jag vet att herr Fälldin inte kan besvara den. Och varför har han låtit bli att svara i de repliker som han har haft? Jo, därför att han inte har något svar att ge och för liv och kniv inte vill ge något besked i denna fråga, för då kommer centern i en bekymmersam situation. Men hav tröst! Jag kommer att fortsätta, helt enkelt därför att då skall det verkligen avslöjas att man antingen får förstöra miljön med olja eller ge avkall på alla löften om jobb och välfärd. Herr Bohman! LO och vi har ett utmärkt samarbete. Men när det gäller detta remissyttrande över ett utredningsförslag om en annan fråga, i vilket LO ställde krav på socialisering av mark, säger vi att det är inte vår mening. Där har vi alltså en annan mening än den som har framkommit i detta remissyttrande. Så märkvärdigt är inte det. Vi har aldrig haft fullkomlig identitet. Det är naturligtvis det grundläggande samarbetet som herr Bohman vill åt. Han vill uppnå två syften. Han vill tala om att vi skall socialisera all mark, och då säger jag att det skall vi absolut inte göra. Då säger herr Bohman: ”Aha, alltså är LO och partiet splittrade!” Det är fel. Men ibland kan LO ha en ståndpunkt som vi inte delar. Herr Bohman talar om valfrihetens samhälle. Men det är ju en vrångbild han ger. På samma sätt sade man att det skulle vara slut med valfriheten om vi fick genomföra vår sextiotalspolitik. Vi sade då: Valfriheten skall vi öka genom att bygga bostäder, bygga ut sjukvården och ge utbildning åt ungdomen — då skapar vi verklig valfrihet. Detta skulle leda till tvångets och förtryckets samhälle, sade herr Bohman då. Vi genomförde våra planer, och nu står herr Bohman här i kammarens talarstol och skräpper med den svenska modellen som man berömmer utomlands — den är plötsligt väldigt fin. Centraldirigering och byråkratisering — var det melodin på den socialdemokratiska partikongressen? Nej, den stora melodin var: Hur stärker man den enskilde arbetarens och tjänstemannens inflytande på sin arbetsplats? Det var det väsentliga. Det är ju en väldig demokratiseringsoch decentraliseringsprocess som vi därmed sätter i gång i det svenska samhället. Och detta tycker naturligtvis herr Bohman illa om. Han försöker säga att metallarbetarna kommer att sova dåligt på natten om de får mera ansvar och självständighet. Och så säger han att detta är en gigantisk centralisering. Vi säger till skyddsombudet: ”Nu får du mer att säga till om. Nu kan du stoppa fabriken om den är direkt hälsovådlig för dina kamrater. Du får ta ansvaret.” Då säger herr Bohman, att detta är en gigantisk centraliseringsprocess som innebär att man avskaffar demokratin i samhället. Han begriper ju ingenting. Det är möjligt att herr Bohman lyckades förvilla sina ombud i Norrköping — det verkade så —- men han lyckas inte förvilla dem som var med på vår kongress. En annan sak är att skall vi kunna lösa vissa centrala problem i samhället, t.ex. miljön och regionalpolitiken, så måste vi ha en planmässighet. Eller ta skogsindustrin! Här ställer man upp allesammans — arbetarna, tjänstemännen, företagen och facket — och säger: Vi måste ta gemensamma tag nu för att kunna använda vår begränsade råvarutillgång på bästa möjliga sätt; vi måste planera tillsammans. ”Centraldirigering” och ”byråkrati” blir då de fraser som herr Bohman underhåller oss med. Så till herr Helén! Jag har sagt att jag har förtroende för de människor som gett mig upplysningar. Det är en lojalitet som jag tror att de flesta respekterar. Andra människor får tala om sitt; jag talar om det som vi har direkt ansvar för. Det hela är inte så konstigt. Den här rörelsen har fått hjälpa demokratin i många länder i många år. Herr Helén slutar sitt anförande med att säga, att demokratin skall man försvara tidigt. Han vill göra det med alla möjliga grundlagsregler, som jag inte hinner ta upp i dag. Men vi vill försvara demokratin ute bland människorna, och den skall försvaras innan den är krossad. Därför är det så självklart för oss att hjälpa våra broderpartier. När jag var barn var det många som talade mycket om hjältarna i Salla, i Suomussalmi och högt bland Saarijärvis moar, man stickade vantar och muddar. Många var ställföreträdande hjältar, och Finlands sak var vår. Det har vi alltid tagit på allvar. För oss är den demokratiska arbetarrörelsen i Finland ett värn för demokratin och för oberoendet. Vi skäms inte alls om vi på olika sätt kan stödja den. Det är bara det att vi inte har pengar och resurser till det, utan våra solidaritetsaktioner gäller dem som direkt kämpar mot förtrycket. Men att vi inte skulle kunna hjälpa de människor som har samma brinnande tro på demokrati som vi själva, hjälpa dem i kampen för den demokratiska övertygelsen och för sitt land — något sådant faller oss inte in. Vi kommer att fortsätta att hålla solidariteten levande för dem som kämpar mot förtrycket, mot förföljelserna och mot arkebuseringarna och arresteringspatrullerna men också för dem som Kämpar för att bevara och värna en levande demokrati.

Herr talman! Chile har här varit på tal.

Det är, vad gäller Chile, klart besked om vad vi anser. Det är också klart besked om vad vi anser om förtrycket i andra länder, inklusive de länder som tillämpar det system som herr Werner vill införa i vårt land. Herr talman! Statsministern går ett steg för långt när han försöker rättfärdiga socialdemokratins penningsmussel till det finska broderpartiet. Han går ett steg för långt när han försöker rättfärdiga detta genom att påminna om det hotläge man befann sig i under andra välrdskriget, då Finlands sak var vår. Det är att gå ett allvarligt steg för långt att försöka motivera det penningsmussel som nu har förekommit med att påminna om förhållandena då. Det är också att gå ett allvarligt steg för långt när man, som statsministern gjorde här för en stund sedan, försöker få det till att det inte är så viktigt att åstadkomma en kraftig utvidgning av de medborgerliga frioch rättigheterna i grundlagsform som att hjälpa broderpartier genom att skänka pengar över gränserna. Socialdemokratin har flera gånger, när dessa smusselaffärer har bringats på tal under senare tid, försökt motivera det skedda med en hänvisning till att man måste ha en solidaritet mellan broderpartier över gränserna.

Det finner jag utomordentligt allvarligt, herr talman. Ett bra samhälle kännetecknas av att de enskilda människorna har ett stort inflytande på sin egen tillvaro och på samhälleliga angelägenheter. De enskilda människorna måste i ett fritt. samhälle ha tillfälle att ta ett ansvar. Det är utgångspunkten för moderat politik. Av det följer att vi är inställda på att man skall arbeta för att utvidga de anställdas medinflytande på arbetet, i företag och på andra arbetsplatser. Vi har ställt oss positiva till det förslag som lagts fram av majoriteten i den s.k. § 32-utredningen. Men i dessa sammanhang finns det naturligtvis vissa förhållanden som man inte får glömma. Ingen — utom extremvänstern — är betjänt av beslutsformer som skulle leda till handlingsförlamning och byråkrati i näringslivet. På vissa punkter måste dessutom medinflytandet för de anställda klart begränsas så att man inte urholkar den politiska demokratin. Det vore farligt om det blev på det viset att de anställdas förhandlingsrätt inom den offentliga sektorn skulle komma att innebära att man kunde åsidosätta uppfattningar som medborgarna i val har gett uttryck för. Men just därför att inte medbestämmandet skall onödigtvis inskränkas på den här grunden gäller det också att se till att man inte för allt fler beslut över till det politiska området, att inte allt fler beslut fattas i den politiska formen — på bekostnad av det direkta, enskilda, egna engagemanget. Här finns en motsägelse i socialdemokratisk politik. Allas våra strävanden att utvidga medbestämmandet och socialdemokraternas ansträngningar att alltmera utvidga den politiska styrningen strider mot varandra. När socialdemokraterna säger att det skall vara en planhushållning, så innebär det att utrymmet för medbestämmande inskränks. Det skall man ha klart för sig. De statliga centraliseringssträvandena är ett hot mot verkligt medbestämmande. De leder till en ny och större maktkoncentration. Verkligheten visar också att socialdemokratin låter centralstyret råda och medbestämmandet komma i kläm när i praktiken saken ställs på sin spets. Låt oss se på några exempel! Så här skrev en av de statligt tvångsutflyttade i en tidningsartikel: ” Återigen samma schema.

Apropå en av de offentliga utredningar som f.n. pågår inom skolområdet skrev ordföranden i Lärarförbundet nyligen: ”Uttalandena om samverkan med de anställda är — intet annat än propagandafraser, som framförs under beaktande av tidens sed men vars innehåll är tomt.” Det är på nytt de socialdemokratiska makthavarna som här åsyftas. Eller hur skall de anställda i 700 olika företag som tillverkar läromedel ha känt sig, när de en morgon får veta att medbestämmandets apostlar skall köpa upp deras arbetsplatser utan att de själva informerats och än mindre tillfrågats? Eller tänk på dem som är anställda i läkemedelsindustrin! Så här säger John Mossberg, vice ordförande i fackklubben på Pharmacia: ”Det känns olustigt för oss som arbetar inom läkemedelsindustrin att —--- regeringspartiet finner helt i sin ordning att diskutera socialisering av vår industri högt över våra huvuden. Var finns i detta fall frukten av det fagra talet om demokrati?” Begrunda dessa uttalanden från verkligheten! Det är de enskilda människornas upplevelser av hur toppstyre tar över medbestämmande. Men löften om medbestämmande som sviks ger en bitterhet som nöter på demokratin. Den statliga maktfullkomligheten har också en annan sida. Man undrar hur kloka besluten egentligen blir när staten skall bestämma alltmera. Det behövs planhushållning, säger socialdemokraterna. Industriministerns anförande vid den socialdemokratiska kongressen var en lång hyllning till socialistisk planhushållning. Nåväl, låt oss på nytt se på några exempel från verkligheten! Ta bostadspolitiken, där det verkligen har förekommit en planhushållning! Hur är det i verkligheten? Snabbt stigande hyror, tomma lägenheter, konkursmässiga kommunala bostadsföretag, sterila höghusmiljöer och en kraftig nedgång i byggverksamheten — det är spår som borde förskräcka. Socialdemokraterna vill styra och ställa. Rune Johansson skäller på skogsnäringen på den socialdemokratiska kongressen, och även statsministern gjorde det här för en stund sedan. Man säger att marknadskrafterna har lett till överuttag av skog. Och herr Palme sade, att alla goda krafter måste samarbeta så att vi får ett slut på det. Men för några år sedan sade socialdemokraterna precis tvärtom. Se på den skrift som jag har här i min hand! Det är den s.k. skogs politiska utredningen, med vacker röd text på en bakgrund av grön skog. Den utkom 1973, alltså för inte mer än två år sedan. Och hur hette det där? På s. 12 kan man läsa hur den socialdemokratiska majoriteten i opposition mot de borgerliga företrädarna i denna utredning konstaterade: ”I Sverige finns för närvarande ett betydande överskott på avverkningsmogen skog —-- Skogsbruket kan därför sägas ha klart underutnyttjat den tillgängliga produktionskapaciteten.” Herr talman! Socialdemokratisk näringspolitik är med förlov sagt virrig. Eller låt oss se på varvsnäringen! En arbetsgrupp inom industridepartementet föreslog 1973 — alltså också för två år sedan — att man skulle lägga om politiken och tänka sig en utbyggnad av varvskapaciteten. I januari 1974 ställde sig industriministern bakom utredningens förslag och skrev: ”Enligt min uppfattning finns det anledning att ompröva nu gällande varvspolitiska riktlinjer. Inom de allmänna ramar som gäller för näringspolitiken bör statsmakterna vara beredda att medverka till ett upprätthållande av den svenska varvsindustrins konkurrenskraft även om det innebär kapacitetsexpansion.” Nåväl, denna näring befinner sig nu i en omfattande kris med betydande överkapacitet. Staten har bidragit till detta också genom en stor utbyggnad i Uddevalla. De riktlinjer som Rune Johansson drog upp 1974 höll inte ens ett år. Det är sådant som kallas planmässig hushållning! Eller ta ett annat exempel, nämligen Stålverk 80, där verkligen den mest elementära planering har saknats! Låt oss bara höra vad industriministern hade att säga så sent som i januari i år: ”I fråga om arbetet på Stålverk 80 har vi inhämtat att projektplaneringen pågår i enlighet med uppgjord tidsplan.” Det var alltså tio månader sedan han skrev så. Vad som har hänt sedan dess med de s.k. planerna inom ramen för denna planmässiga hushållning vet vi alla. Ett annat exempel på denna planmässiga hushållning från ett helt annat område är de drastiska nedskärningar som myndigheterna nu skall göra i fråga om lärarutbildningen. Och vad är anledningen till det? Ja, det framgår av Sveriges lärarförbunds yttrande i saken under rubriken ”Drastisk men nödvändig nedskärning på grund av dålig planering.” Jag tycker att erfarenheterna från de områden där denna planmässiga hushållning har tillämpats inte är sådana att man allmänt bör sätta dem i system. I stället för att utvidga den statliga makten vore det bra om regeringen ville sköta det som staten redan har ansvaret för. Man borde t.ex. bättre värna om penningvärdet och hejda inflationen, men här har man varit förunderligt passiv. Vi vill att människorna skall ha ökat inflytande på sin arbetsplats och vi vill att de strävandena inte omintetgörs genom offentlig maktkoncentration, men vi vill också att de enskilda människorna skall kunna bestämma så mycket som möjligt i sin tillvaro utanför arbetet. Det ena förutsätter det andra. Också här finns det något motsägelsefullt i den socialdemokratiska politiken. Samtidigt som socialdemokraterna säger sig vilja att de anställda skall ha avgörandet över specialiserade och invecklade företagsbeslut tilltror de inte de enskilda människorna att i den personliga tillvaron kunna hantera sina egna angelägenheter i tillräcklig utsträckning. De skyhöga skatterna begränsar de enskilda människornas inflytande och gör dem mera beroende av bidrag. I bostadspolitiken är det det offentliga som bestämmer, och de enskilda människornas önskemål har satts i andra hand. För familjefrågorna vet vi hur statsmakterna vill att det är deras vilja som skall gälla och inte familjernas önskningar. Att det kollektiva skall besluta innebär att de enskilda människorna inte på egen hand beslutar. Socialdemokraterna krymper medbestämmandet och inflytandet för individerna i den egna tillvaron. För att på nytt referera till metallarbetaren som inte kunde sova gott på natten uppträder socialdemokraterna i praktiken som om de ansåg att denne metallarbetare inte skulle kunna sova gott på natten, om han finge bestämma mer om sin egen tillvaro utanför arbetsplatsen. Socialdemokraterna vill att det kollektiva i stället skall bestämma mer och mer. Vad vi vill är i stället att samhällets ansträngningar skall inriktas på att öka valfriheten. Vår politik skiljer sig alltså från den socialdemokratiska i det avseendet att vi vill ge människorna ett vidgat inflytande både i arbetslivet och i den egna tillvaron utanför arbetet. För att öka valfriheten och oberoendet vill vi ha ett spritt enskilt ägande. Vi är motståndare till tanken på att bygga upp stora kollektivt ägda löntagarfonder, som bara kommer att leda till ökad maktkoncentration. Vi vill ha ett spritt enskilt ägande också på bostadssidan, och vi är motståndare till LO:s idé om att socialisera marken. Även om herr Palme au står och säger att detta inte är socialdemokratins idé, vet man ju inte alls vad som skulle kunna hända på den punkten, om han skulle komma att vinna valet nästa år. Det är hotande att socialdemokraterna mitt i allt sitt tal om medbestämmande är så inställda på att utvidga den offentliga makten och därmed begränsa den enskildes inflytande över den egna tillvaron.

Herr talman! Efter de svåra åren 1971 och 1972 med rekordartad arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt har vi haft en gynnsam ekonomisk utveckling i Sverige. Sysselsättningen har stigit, hjulen har rullat och människorna har fått det bättre. För många svenskar har de senaste åren inneburit de största faktiska inkomstökningarna på länge. Den här utvecklingen står i bjärt kontrast till vad som hänt i andra industriländer. Där har produktionen stagnerat, där har arbetslösheten nått en omfattning som aldrig tidigare sedan de stora depressionerna på 1930-talet. Nu håller pendeln på att svänga. Äntligen har man nått botten i den långa och osedvanligt djupa internationella konjunktursvackan, I länder som USA, Canada och Japan har man t.o.m. kunnat börja skönja en viss uppgång. Regeringen har fäst stora förhoppningar vid den internationella konjunkturuppgången. Den skulle ge tillräcklig draghjälp, sade man i våras, och därför behövdes det inga inhemska stimulansåtgärder. Man hade fel — det kan vi se nu. Och det medger man också. Det s.k. stimulanspaketet, som presenterades vid riksdagens början, är en bekräftelse på det. Men det lär inte räcka för att förhindra en svensk konjunkturnedgång. Det är en slutsats som alla konjunkturbedömare är ense om. Nästa år kommer därför den svenska ekonomin att präglas av lågkonjunktur och en kraftigt ökad arbetslöshet. En lågkonjunktur berör alla. Men den drabbar olika, Det gäller både människor och företag. Risken för arbetslöshet är större för anställda i företag än för anställda hos exempelvis stat och kommun. Och små företag har svårare att klara sig i dåliga tider än stora. Under lågkonjunkturen kommer de små företagen i kläm på olika sätt. Många arbetar som underleverantörer. Det gör dem sårbara, och det gör dem särskilt känsliga för konjunktursvängningar. De har oftast byggt hela verksamheten på legotillverkningen. När underlaget för den sviktar sätts därför företagets existens på spel. Det är vad som händer när konjunkturen vänder neråt. Då får underleverantörerna och deras anställda tjänstgöra som buffert för de stora företagen och ta de första stötarna. Men de små företagen är inte bara de första att känna av nedgången. De gör det ofta sämre ekonomiskt rustade än de stora företagen. De senare har med hjälp av investeringsfonder, arbetsmiljöfonder och allt vad det heter kunnat bygga upp ordentliga reserver — reserver som de genom sina goda kontakter med beslutsfattare på olika nivåer också ser till att få utnyttja. Också en del av de mindre företagen har möjlighet att göra skattefria avsättningar till fonder av olika slag. Och några utnyttjar den också. Men det väsentliga är att hela systemet med investeringsfonder tar sikte på de stora företagen och är uppbyggt efter deras förutsättningar. Det betyder inte att samhället och de anställda ställer mindre krav på de små företagen — och det med rätta. Tryggheten skall vara lika: stor oavsett om man jobbar i ett stort eller ett litet företag. Men det förutsätter att också de små företagen får möjlighet att gardera sig mot dåliga tider. Det är desto viktigare som en del åtgärder under senare år kommit att särskilt belasta de små företagen. Det gäller t.ex. de nya och utomordentligt viktiga trygghetslagarna. De långa uppsägningstiderna innebär ökade ekonomiska påfrestningar för de små företag som inte har möjlighet att möta minskade order med omplaceringar. ”Ställ krav på företagen — men ge dem också möjlighet att uppfylla dem.” Det är vad vi sagt från folkpartiets sida. Det är en viktig princip, men den följs inte alltid. Riksdagen beslöt t.ex. om de s.k. Åmanlagarna utan att ge företagen möjlighet att bygga upp ekonomiska reserver för att möta de ökade kraven. Det var ett missgrepp - det kommer snart att visa sig. Och ändå hade det varit så lätt att göra något; det saknades verkligen inte förslag. Slutsatsen av vad jag sagt är att det gäller att ge också de små företagen möjlighet att bygga upp en ekonomisk trygghet inför dåliga tider. Då klarar de svårigheterna bättre. Lösningen heter enligt vår uppfattning trygghetsfonder. Låt de små företagen sätta av en del av vinsten enligt samma regler som gäller för investeringsfonder! Men anpassa i övrigt villkoren till de små företagen!

Detta är inget nytt förslag. Folkpartiet presenterade det redan under den förra högkonjukturen men det har fortfarande aktualitet. — Tyvärr. Om det förverkligats, hade många mindre företag inte behövt känna oro inför lågkonjunkturen. Då hade de kunnat bygga upp en hygglig trygghetsförsäkring av de goda vinsterna 1974 och 1975; då hade de haft något att falla tillbaka på när orderingången börjar vika. Också när det gäller konjunkturpolitiken står de stora och vinstrika företagen i centrum. När man utformar stimulansåtgärderna tycks man helt glömma bort att mindre och medelstora företag ofta arbetar under andra villkor än stora företag — och att konjunkturinsatserna måste utformas med hänsyn till det. Annars blir resultatet att man förstärker de stora företagens övertag gentemot de små och därmed ytterligare skärper koncentrationsutvecklingen. I regeringens s.k. stimulanspaket ingår ett förslag om extra avdrag för maskininvesteringar med 10 96 . Det är en stimulansåtgärd som prövats tidigare och befunnits bra. När den senast användes — 1972 och 1973 — fick man båda åren en investeringsökning på ca 10 26. Men ett investeringsavdrag har en nackdel. Det fungerar precis som jag nyss beskrev. Det passar framför allt de stora och vinstrika företagen. Åren 1972 och 1973 utnyttjades det av ca 90 96 av företagen med mera än 200 anställda. Men bland företag med mindre än 20 anställda var det mindre än en femtedel som använde avdraget. Till detta finns naturligtvis flera orsaker. Men det är otvivelaktigt att ett avdrag bara kan komma till nytta för de företag som har tillräckligt stor vinst och tillgång till kapital. Till den gruppen hör ofta inte de små företagen. Men vad finns det för skäl att ställa dessa företag utanför de konjunkturstimulerande insatserna? Inga, enligt min mening, herr talman! De har tvärtom ett särskilt behov av stöd när konjunkturen viker. De får känning av nedgången tidigare och har en relativt svag grund att stå på. Därför måste konjunkturstimulanserna nå också de små företagen - och då inte bara indirekt. Det föutsätter att det föreslagna investeringsavdraget kompletteras med ett motsvarande bidrag till vissa företag. Om det inte sker påskyndas en strukturomvandling som redan gått för snabbt. Med detta vill jag sätta in frågan om de små företagen och konjunkturpolitiken i ett större sammanhang. Mot enskild och offent'ig maktkoncentration — för spridning av makt och ansvar. Det är en formulering som upprepas gärna och ofta av liberaler. Det är inte så konstigt, för detta är en kärnpunkt i liberal politik. För den enskilda människan - mot makthavare och etablissemang av olika slag. Det ger grunden för den näringspolitik som vi vill ha i det här landet, en näringspolitik som ger utrymme för människors lust att ta initiativ och skapa resurser för sig själva och för andra. Den lusten kan vi inte vara utan. Att ta till vara den — det är i egentlig mening liberal näringspolitik. Tillsammans med några kolleger i min egen riksdagsgrupp har jag under sommaren besökt en hel del företag. Det har varit nyttiga resor. De har gett ökad kunskap om företagens och de anställdas problem. Vi studerade t.ex. ett litet verktygsföretag som trots att det bara hade 50 anställda var ett av de ledande i branschen. En av ägarna sade till oss: För fem år sedan fanns det fyra fem svenska företag som kunde leverera det specialstål som vi behöver. I dag finns det bara ett. De andra företagen har visserligen inte försvunnit, men man har bytt marknadsandelar sinsemellan. Resultatet blev att det bara finns ett svenskt företag att vända sig till. Och utan konkurrens mellan leverantörerna blir det naturligtvis, herr talman, dyrare för ett sådant här företag att inhandla råvaran. Fackklubbens ordförande tog upp en annan tråd i samma företag. Han sade: Här känns det meningsfullt att delta i diskussionerna om företagets skötsel och framtid. Tidigare arbetade jag i ett stort företag, men det var bara ett dotterbolag till en koncern på annan ort, och därför hade de anställda inget verkligt inflytande. Det är bättre när ägaren själv är med i företagen. De här båda uttalandena — och motsvarande möter man på andra håll — visar hur viktigt det är att motverka koncentrationstendenserna inom näringslivet såväl genom en skärpt lagstiftning mot monopol och karteller som genom goda arbetsvillkor för mindre och medelstora företag. Men det saknas både på regeringssidan och på andra håll en klar vilja att ta itu med koncentrationsfrågorna. Det visar en rad uttalanden från statsråd och statssekreterare om att vi måste fortsätta att slå ihop företag. Jag läste häromdagen i tidningen att regeringen gett industriverket i uppdrag att kartlägga ägarförhållandena inom näringslivet. Det rör sig om en uppföljning av koncentrationsutredningens undersökningar. Naturligtvis är det bra med en ny kartläggning. Men vi vet redan tillräckligt för att inse att något måste göras, och då är det inget alternativ att staten bygger in sig själv i företagen. Låt mig föreslå tre enkla åtgärder: 1. Ge utredningen rörande översyn av konkurrensbegränsningslagen klara direktiv att lägga fram förslag om en skärpt lagstiftning mot mo nopol och karteller — en lagstiftning som också gör det möjligt att förhindra stora fusioner. 2. Ge den utredning som sysslar med en översyn av stiftelserna lika klara direktiv att göra något åt vissa privata stiftelsers grepp om näringslivet. 3. Låt företagsskatteberedningen ta itu med företagens skattefrågor även från en positiv utgångspunkt. När man reser runt i landet finner man att problemen skiftar från företag till företag och från bransch till bransch. Men ett problem är gemensamt: skatterna. Det gäller löneskatten, som slår hårt och orättvist, det gäller arvsoch förmögenhetsbeskattningen som driver på försäljningen av familjeföretag och försvårar generationsskiftena, och det gäller den faktiska sambeskattningen, som är ett slag i ansiktet på alla de makar som gemensamt försöker driva en rörelse.

Herr talman! Jag skall ta upp tre frågor: skattepolitiken, kampen mot inflation och arbetslöshet samt de internationella koncernernas maktställning. Det finns väl ingen inrikespolitisk fråga under de senaste åren som så har utmanat människornas krav om rättvisa och vållat indignation som avslöjandena om de stora skatteavdrag som höginkomsttagare kan göra och gör. Förhållandena har varit bekanta tidigare, och det har också ställts krav här i riksdagen— bl.a. från vänsterpartiet kommunisterna — om andra regler. Det finns statistiskt material från riksrevisionsverket som visar hur avdragssystemet verkar. Men kalla statistiska tabeller är en sak, levande exempel en annan. Och när det i år blev möjligt att visa hur olika höginkomsttagare i praktiken utnyttjade gällande regler, då tog det eld i folkopinionen. Det heter ju att vi har en progressiv statlig inkomstskatt, och så är det också om man tittar på tabellen över uttagningsprocenten i olika inkomstklasser. Men i praktiken gör höginkomsttagarna så stora avdrag att de betalar skatt efter en betydligt lägre procent än som motsvarar deras faktiska inkomster. De behöver inte bryta mot paragraferna för att göra det. Skattereglerna ingår i Sveriges rikas lag. Vanliga löntagare får dra av några hundra kronor för resor och försäkringspremier. Det är inte märkligt att de blir förbannade när de får läsa om hur direktörer, advokater och andra kan göra avdrag på flera hundra tusen kronor. Och ändå kan dessa avdragsspecialister leva flott, bo i lyxvillor och ha dyra bilar och båtar, trots att de kanske bara betalar skatt på låga summor. Det nuvarande avdragssystemet är orättvist på två sätt. För det första är det så att de höga inkomsttagarna i kronor räknat kan göra mycket större avdrag än andra. En del avdrag förutsätter att man har höga inkomster för att man skall kunna göra dem. Avdraget för skuldräntor förutsätter att man verkligen har kunnat göra några skulder, och för att göra stora skulder måste man ha en stor förmögenhet. Det är bara de som egentligen inte behöver det som får låna pengar. De som bäst skulle behöva det får inte låna något alls. Det är också de höga inkomsttagarna som har råd att hålla sig med skickliga skatteadvokater, som kan hjälpa dem att utnyttja lagarnas alla möjligheter och kryphål. En vanlig löntagare sätter sig och deklarerar den 14 februari. Då försöker han kanske att göra några små avdrag. Men de rika planerar sina inkomster och avdrag år i förväg. Går det inte att göra stora avdrag, så skaffar de sig heller inga stora inkomster det året. För det andra är det så att ett avdrag på låt oss säga 3000 kr. ger mycket större skattenedsättning för den som har 100 000 kr. i inkomst än för den som tjänar bara 30 000 kr. Det har med progressiviteten att göra. Den förre får över 2 000 kr. mindre i skatt än han skulle fått utan avdrag, den senare bara 900 kr. Avdragen brukar motiveras med att kostnaderna för att förvärva inkomsten skall vara avdragsgilla. Man skall inte beskatta dessa kostnader utan bara ett nettobelopp. Men i verkligheten får inte den store inkomsttagaren och den lille inkomsttagaren samma skattenedsättning på grund av att de bägge haft lika stora kostnader. Den store inkomsttagaren får en mycket större nedsättning av sin skatt. Detta kan inte vara rimligt och rättvist. Den här orättvisan — att ett och samma avdrag betyder olika mycket i olika inkomstklasser — kan man komma till rätta med på ett enkelt sätt. Man kan låta avdragen ske från den uträknade skatten i stället för som nu från inkomsten. Då blir avdragen lika mycket värda i alla inkomstklasser. Men det är ändå bara den ena biten. Den andra biten är att man också måste begränsa avdragens mängd och storlek, annars kan man inte bekämpa orättfärdigheten i det nuvarande skattesystemet. En möjlighet är att införa ett s.k. schablonavdrag för vissa berättigade avdrag. Det finns nu en massa avdrag som är svåra att kontrollera och som faktiskt inte har något med kostnader för inkomstens förvärvande att göra. De måste bort. Andra avdrag måste starkt begränsas. Dit hör avdraget för skuldräntor, där det måste sättas ett tak om det inte går att få bort avdraget helt. Detsamma gäller underskottsavdragen. De nuvarande reglerna för avdrag i samband med renovering av hyresfastigheter är också uppenbart orimliga och gynnar fastighetsägarna på ett orättvist sätt. Riksdagen måste besluta om nya, mera rättvisa regler på det här området. Det är ett krav som har stark genklang bland löntagarna. Det bästa hade varit att lösa dessa frågor i samband med en grundläggande förändring av skattesystemet. Det är därför beklagligt att finansministern gett order till 1972 års skatteutredning att inom sex månader vara helt färdig med ett skatteförslag. Det betyder att det inte blir någon stor skattereform den här gången heller. Herr Sträng och socialdemokratin var motvilliga när det gällde att tilisätta en skatteutredning. Nu har folkpartiet och centern i samband med den senaste Hagauppgörelsen lyckats pressa igenom att skatteförslaget skall vara klart 1976. Mittenpartierna har alltså lyckats åstadkomma att herr Sträng får det precis som han vill. Man riktigt ser hur han gnuggar händerna. Så genial är alltså mittenpolitiken! Först kräver man en grundlig skattereform, och sedan ser man till att det inte blir någon. Kravet på en grundläggande förändring av skattepolitiken växer sig emellertid allt starkare. Både Landsorganisationen och TCO ställer hårt detta krav. Det är framför allt tre frågor som måste lösas: För det första frågan om en förändring av avdragssystemet i den riktning som jag här har angivit. För det andra frågan om en långtgående kommunalskattereform, som både lättar kommunernas ekonomiska problem och ger en utjämning mellan olika kommuner. Det brukar sägas att den kommunala beskattningsrätten är en förutsättning för kommunal självstyrelse. Men den vackra satsen kan lätt uppfattas som hån av många människor, som har låga inkomster och lika fattiga grannar och därför tvingas betala högre kommunalskatt än de som tjänar mycket och har kunnat bosätta sig i rätt kommun. I runt tal två tredjedelar av kommunernas utgifter anses vara direkt beroende av lagar och andra statliga beslut. Det är då också rimligt att staten betalar åtminstone hela kostnaden för dessa grundläggande uppgifter, dvs. kostnaderna för skola, barnomsorg, sjukvård, omsorg om pensionärerna — allt detta där standarden bör vara densamma i alla kommuner. För utgifter därutöver bör kommunerna ha en egen beskattningsrätt och därmed också en mera reell självbestämmanderätt än f.n. För det tredje: Lättnader i beskattningen för lönarbetarna, för pensionärerna, för barnfamiljerna — hårdare beskattning av kapitalet. Detta måste vara den politiska grundlinjen i en skattereform. Det finns olika tekniska möjligheter att genomföra detta, men det är inte tekniken som är det avgörande i skattefrågan utan det politiska innehållet. Vänsterpartiet kommunisterna har fått stark anslutning för sitt krav om att hålla priserna nere på livsmedel. Det kan man göra genom att slopa mervärdeskatten eller genom att öka subventionerna till baslivsmedel. Det viktiga för oss är inte metoden utan att livsmedelspriserna kan hållas nere. Man diskuterar nu övergång från beskattning av löntagarinkomster till beskattning av produktionen i olika former. För oss är hela tiden just innehållet i förändringarna det avgörande. Man måste söka skatteformer som möjliggör en hårdare beskattning av bolagsvinster, av spekulationsvinster, av kapitalvinster över huvud taget. Avskrivningsreglerna bör skärpas i företagsbeskattningen och olika särregler tas bort som i realiteten innebär att en företagare kan skaffa sig stora skattefördelar jämfört med en löntagare. Förmögenhetsbeskattningen liksom arvsoch gåvobeskattningen måste skärpas. Kapitalvinster beskattas f. n. betydligt mildare än arbetsinkomster. Det är ju helt orimligt. Det borde naturligtvis vara tvärtom. Det utredningsförslag om beskattning av s.k. realisationsvinster som nyligen lämnats till regeringen kan inte anständigtvis upp höjas till lag. Här krävs en avsevärd skärpning. Beskattningen av löntagarinkomster bör kunna förenklas. När man nästa år förmodligen beslutar om en ny omväxling av inkomstskatter till arbetsgivaravgifter måste man observera några saker: En sådan omväxling får inte binda och begränsa lönepolitiken, då ersätter man de fackliga organisationernas rörelsefrihet med statligt bestämd lönepolitik. Arbetsgivaravgifterna måste beräknas också på andra sätt än enbart i förhållande till lönerna, exempelvis i förhållande till total omsättning, råvaruförbrukning och energiförbrukning samt göras progressiva. Om skattepolitiken skall kunna vara fördelningspolitik måste den progressiva inkomstskatten finnas kvar, i varje fall över en viss inkomst. Med skattepolitiken ansåg man sig tidigare också kunna påverka konjunkturerna, motverka en ekonomisk kris och arbetslöshet eller hålla tillbaka en högkonjunktur så att den skulle vara litet längre. Nu tycks man i huvudsak ha gett upp detta. Motsättningarna inom kapitalismen, de krafter som framkallar de ekonomiska kriserna är för starka för att man skulle rå på dem med skattepolitiska medel. Nu talar man mera om sambandet mellan skattepolitik och inflation. Den starka prisstegringen ändrar i verkligheten effekten av skattereglerna. Skattepolitiken påverkar inflationens utveckling. Även när det gäller dessa sammanhang förefaller emellertid en viss resignation ha inträtt. Inflationskrafterna framträder som så starka att man inte rår på dem med skattepolitiska medel. Det är säkert åsikter som motsvarar de verkliga förhållandena. Både arbetslöshet och inflation är nu kännetecken för de kapitalistiska ekonomierna. För lönarbetarna är arbetslöshet och inflation svåra gissel. De som på 1960-talet påstod att ett ”fullsysselsättningssamhälle” skapats i Sverige och att inflationen inte var något att frukta för vårt land visade sig vara falska profeter. Även de som hävdade att arbetslösheten kunde effektivt bekämpas med statliga budgetunderskott och att inflationen berodde på tillfälliga orsaker har vederlagts av verkligheten. Men dessa felaktiga teorier innehöll dock vissa ambitioner. Ännu sämre är den nuvarande officiella inställning, omfattad av såväl socialdemokrater som borgerliga, att man inte kan skapa ett samhälle utan arbetslöshet och inflation. Detta är en cynisk tanke som hårt måste bekämpas. Sant är dock att inflation och arbetslöshet då först helt kan hållas borta när kapitalismen avskaffats, när vi nått ett samhälle med planhushållning och socialism. Varje effektiv kamp mot arbetslöshet och inflation måste därför rikta sig mot det privata kapitalets maktställning. Jag återkommer utförligare till dessa frågor senare i debatten, när finansminister Sträng skall svara på några frågor jag ställt i en interpellation om åtgärder mot arbetslösheten. Herr talman! Den sista fråga jag avsåg att behandla i detta anförande var just kampen mot de stora multinationella företagen, de internationella koncernerna. Jag finner att jag inte hinner göra detta på ett tillfredsställande sätt på de 15 sekunder som återstår av min taletid, och jag ber därför att få återkomma till den frågan vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Jag ber att få notera att ett stort antal socialdemokrater i kammaren tydligen känner ett behov av att instämma i ett inlägg av herr Sten Andersson i Stockholm, som väsentligen handlade om någonting annat än den diskussion som dragits upp på grund av det valutasmuggel som har avslöjats. Den undersökning som Sten Andersson tänkt sig kan man gott överväga, men först är det väl lämpligt att polisen får göra sin undersökning rörande socialdemokratiska partifunktionärers insatser i denna händelse. Jag noterar också att i den uppräkning som Sten Andersson gjorde av socialdemokratiska stödinsatser runt världen saknades anslag för att hjälpa t.ex. politiska fångar i Cuba eller efterlevande till personer som utan någon som helst rättegång skjuts ned vid Östtysklands gränser.

Det, herr talman, är en mycket viktig fråga. Jag vill också säga något om den inställning som vi har på moderat sida när det gäller solidaritetsaktioner. För det första är vi inte beredda att ge anslag, vare sig öppet eller med smussel, till partier i länder av typen Finland, Danmark och Island. Vad gäller solidaritetsaktioner som verkligen förtjänar namnet solidaritetsaktioner är det för det första så att vi har betydligt mindre ekonomiska resurser än politikens storfinans, socialdemokratin. För det andra vill vi att bidrag framför allt skall ges genom humanitära organisationer. Därför har vi också uppmanat våra sympatisörer att delta i insamlingar gjorda av sådana organisationer. Anledningen till detta, herr talman, är den att vi anser att det finns en allvarlig risk för brott emot den anda som är stadfäst i Helsingforsavtalet, dvs. risk för inblandning i andra länders affärer, om man inte går via humanitära organisationer i solidaritetsarbetet.

Herr talman! Sten Andersson i Stockholm har riktat en direkt fråga till de andra partierna hur vi ställer oss till förslaget att låta en opartisk kommitté granska de bidrag som partier skänker till sina broderpartier i olika länder eller till andra solidaritetsändamål. Sten Andersson framförde, som han påpekade, det förslaget i en TV debatt, som sändes för en tid sedan från Luleå. Jag var med i den TV debatten och jag gav också ett svar till herr Andersson redan då.

Svaret på frågan är alltså: En sådan redovisning är vi beredda att göra. Jag sade även i den debatten — och jag tycker att det är viktigt att påpeka det — att vi, när vi kritiserat historien med Arlandapengarna, inte därmed har kritiserat idén att partier skall få göra solidaritetsaktioner av det slag som Sten Andersson redogjorde för här. Självfallet skall vi få göra sådana. Det har vi också ägnat oss åt, och vi är beredda att ge redovisning för det. Men därför att vi nu accepterar en sådan redovisning tycker vi för den skull inte att det är mindre angeläget att det skapas klarhet i var Arlandapengarna kom ifrån. Jag vill också till sist, herr talman, säga att det finns en annan aspekt på det här problemet som bör lyftas fram. Jag har en känsla av att man från socialdemokratiskt håll gärna vill försöka hävda att partiernas grad av solidaritet och känsla för demokrati runt om i världen på något sätt står och faller med vilka mer praktiska insatser man kan göra i form av insamlingar, inbjudan hit av stipendiater och människor som representerar andra rörelser. Jag anser att det är ett grovt felaktigt sätt att se på det hela. För det första tycker jag att solidaritetsverksamheten som sådan litet grand far illa av att man skryter alltför mycket med den. För det andra är politiska partier ändå inte väsentligen till för den typen av uppgifter. Vi kan ägna oss åt det också. Jag tycker att det är utmärkt att socialdemokratin gör det, och vi gör det själva — men den viktigaste uppgiften för partierna är att skapa opinion. Det är hur partierna ställer sig till ofrihet i världen som är det väsentliga.

Herr talman! Vad till att börja med beträffar det som Gösta Bohman yttrade så har han inte sagt, att socialdemokratin givit pengar till terroriströrelser, som ni vill försöka att få det till. Herr Bohman har i stället framhållit att när landets statsminister deltar i insamlingar kan det komma att uppfattas i omvärlden som en inblandning i andra länders frågor. Det är ett mycket viktigt påpekande. Det är nämligen ovedersägligt att enligt FN-stadgan och Helsingforsavtalet är en inblandning i andra länders angelägenheter någonting som icke accepteras. Det är för att man inte skall hamna i den situationen att omvärlden uppfattar det så som vi för vår del har valt den linjen att man i stället skall ge stöd genom humanitära organisationer. Vad sedan beträffar det uttalande om Portugal som Sten Andersson läste upp så är det inte alls fråga om något penningstöd, utan de ord som där används är: do everything to strengthen the democracy in Portugal. Det kan t.ex. innebära att man när man vill bjuda in några representanter för Portugal till Sverige inte i första hand inviterar representanter för militärerna, som socialdemokraterna har gjort, utan i stället, som Gösta Bohman föreslagit i ett brev till talman Allard, lagligen valda representanter i Portugal. När det gäller den utredning som Sten Andersson föreslagit vill jag säga att det är något som man kan överväga — men låt först polisen göra sin utredning av vad som egentligen har förekommit på socialdemokratiskt håll. Då säger Sten Andersson att på socialdemokratiskt håll är allt utrett och klart. Det är inga problem. Jag tror att ni är ganska ensamma om att uppfatta läget så i Sverige. Åtminstone för mig kvarstår den stora frågan som vi inte fick något svar på: Är socialdemokratin, som uppfattar det som så självklart att ge pengar till socialdemokrater i Finland, Danmark, Island och kanske också andra länder, av den uppfattningen att man också själv kan ta emot pengar från främmande källa för egen partipolitisk verksamhet här i landet? Det vill vi verkligen ha svar på, Sten Andersson. För svarar ni nej på den frågan, dvs. att ni inte är beredda till detta, kanske ni har förståelse för att det inte är så självklart att man skall ge pengar på det sätt ni säger. Svarar ni ja på frågan om ni är beredda att ta emot pengar från andra länder, undrar jag vad väljarna tycker om er uppfattning av demokratins spelregler. Jag påminner på nytt om att i den lista över solidaritetsaktioner som Sten Andersson läste upp inte fanns något med om stöd åt efterlevande till alla dem som utan rannsakan med jämna mellanrum skjuts längs Berlinmuren.

Herr talman! Först några kommentarer i anledning av det allra senaste replikskiftet här. Självfallet är vi inom centerpartiet beredda att ställa upp för en granskning av de solidaritetsåtgärder som vi har vidtagit. Jag vill dock säga att våra ekonomiska tillgångar inte är av sådan storlek att de för partiets räkning kan ha varit av någon särskilt stor omfattning. Däremot har vi alltid på olika sätt stött de solidaritetsaktioner som har vidtagits av enskilda medlemmar inom vår organisation och även, där så har varit möjligt, vidtagit åtgärder från partiets sida. Det är alldeles självklart att vi som har förmånen att leva i ett demokratiskt land skall stödja demokratier som är i fara, men jag tycker ändå att det återstår några frågetecken sedan Sten Andersson i Stockholm har lämnat sin redogörelse här. När vi stöder demokratier som är i fara måste det ju därifrån finnas en övergång till det stadium där demokratin i ett land inte är i fara. Och frågan reser sig osökt: Skulle partierna här i Sverige vara beredda att ta emot penningbidrag från utlandet som stöd i de svenska valrörelserna? Sten Andersson antydde med ett exempel från socialdemokratins tidigare skede att sådant kan ha förekommit, men kan då också andra partier i en annan situation göra anspråk på samma rättighet? Den frågan har vi ännu inte fått besvarad. Jag för min del —- och jag tror att jag kan tala för hela centerpartiets räkning - menar att i vår svenska demokrati skall valrörelsen skötas med svenska pengar. Detta måste också vara ett memento för de aktioner och insatser som görs i andra länder från svenskt håll. Herr talman! I jämförelse med många andra länder, för att inte säga de flesta, har Sverige under senare år haft mycket låga arbetslöshetstal. En hög sysselsättningsgrad är något som alla partier säger sig värna om, men metoderna att nå detta mål har ofta diskuterats liksom tidpunkten för vidtagandet av olika åtgärder. Den internationella konjunktursvackan som drabbat hela västvärlden har på ett sent stadium nu fått effekter i Sverige. De flesta konjunkturbedömare förutspår en minskning i efterfrågan på arbetskraft och en ökande arbetslöshet. Redan nu finns det mycket oroande tendenser. Under andra kvartalet 1975 var 40 96 av de arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år. För varje individ som går utan arbete är detta faktum ett stort problem. Man känner sig stå utanför samhället, man kan inte stå på egna ben, man känner sig misslyckad. För ungdomar kan det leda till svåra sociala problem av varaktig karaktär. Alla ansträngningar måste därför göras för att ge dessa ungdomar en meningsfull tillvaro genom t.ex. beredskapsarbete i ett brett register, utbildningsinsatser och en effektiv arbetsförmedling samt studieoch yrkesrådgivning. Många ungdomar saknar i dag tillräcklig kunskap om arbetslivet för att själva direkt kunna bedöma vad som kan vara ett yrke att satsa på. Det förslag om praktikplatser som förebådats bör kunna bli ett viktigt led för att övervinna dessa svårigheter. Att, som har skett i debatten, gå ut med löften om att inom en given ram bereda plats för flera ungdomar kan i förstone se bra ut, men på längre sikt finns inget annat recept för att ge alla som vill och kan arbeta chansen än att öka det totala antalet arbetstillfällen; annars blir resultatet att en prioritering av en grupp hindrar en annan att få jobb. För att åstadkomma detta krävs en aktiv sysselsättningspolitik som är inriktad på att skapa nya jobb i alla sektorer av arbetslivet ute i alla delar av landet. Den ogynnsamma befolkningsutvecklingen i skogslänen har delvis kunnat hävas, men fortfarande är antalet arbetstillfällen i dessa delar lågt i förhållande till i de mer tättbefolkade områdena. Detta drabbar i första hand kvinnor och ungdomar. Kvinnorna har i ett snabbt stigande antal kommit ut på arbetsmarknaden, vilket är mycket glädjande. Det visar att här finns en strävan till ekonomisk självständighet och oberoende men också att yrkesarbete är något som i sig självt är positivt och ett viktigt led i kampen för jämställdhet. Den kvinnliga yrkesverksamheten visar dock stora regionala skillnader, vilket fordrar speciell uppmärksamhet om vi skall kunna uppnå likvärdiga möjligheter i landets olika regioner — men också inom regionerna, ty öven regioner med storstadsanknytning uppvisar inom sig stora skillnader i sysselsättningen. Aktiva regionalpolitiska insatser är en förutsättning för att ge alla som i dag har arbete trygghet och för att kunna erbjuda nya grupper, som kvinnor och ungdomar, en chans att komma ut på arbetsmarknaden. De låga arbetslöshetstalen i dag redovisar inte hur många som givit upp hoppet om jobb och därför inte söker något. Bland de ungdomar som nu går utan arbete finns många vilkas yrkesutbildning är ingen eller bristfällig. Därför måste en av de viktigaste åtgärderna vara att ge dem en chans att genom olika former av utbildning i traditionell mening och inom företagen kompensera detta. Nyligen presenterades en undersökning som visade att i vårt land finns ett stort antal människor som inte har tillräckliga basfärdigheter i räkning, läsning och skrivning. De kan helt enkelt inte på vad vi betraktar som ett normalt sätt följa med i samhällsdebatten och bevaka sina egna rättigheter och skyldigheter. Frågan har i dag på nytt aktualiserats i massmedia. Säkerligen återfinns en del av dessa människor bland de arbetslösa ungdomarna, eftersom enligt uppgift 20000 ungdomar lämnar grundskolan varje år utan dessa färdigheter. Att lämna skolan utan grundläggande basfärdigheter är ett mycket stort socialt handikapp som den enskilda individen har mycket svårt att kompensera senare i livet utan hjälp från samhällets sida. Dessa brister i vårt utbildningssystem är inte någon ny upptäckt. Många är de påpekanden i denna riktning som har gjorts under årens lopp, men de har tidigare vunnit föga gehör från myndigheternas sida. SIA-utredningen betonar dock i sitt betänkande behovet av goda baskunskaper. Det bör understrykas att detta måsta gälla alla elever. Arbetet med fasta och grundläggande färdigheter måste börja tidigt och ges en individuell utformning. Många av de skolsvårigheter som finns i skolan i dag har sin grund i bristande förmåga att följa undervisningen och tillgodogöra sig nya element därför att de tillräckliga läsoch skrivkunskaperna saknas. I lärarutbildning och fortbildning måste ges större utrymme för pedagogik som underlättar och stöder lärarna på alla stadier i arbetet att överbrygga de sociala handikapp som bristande baskunskaper utgör. Jag är övertygad om att den svenska lärarkåren nu liksom tidigare är beredd att göra sin insats. Herr talman! Det samarbete som i dag har utvecklats — och skall föras vidare — mellan förskolan och den obligatoriska skolan bör ge goda förutsättningar att i tid kunna komma de elever till hjälp som har speciella svårigheter. En friare resursanvändning och arbete i mindre klasser och grupper ger också möjligheter till en undervisning som passar varje barn bättre. Kontakt och samarbete med föräldrarna är av ovärderlig betydelse i detta sammanhang. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens vård och fostran, och de känner barnens behov och eventuella svårigheter bäst. För barnens skull måste samarbetet mellan skola och hem präglas av öppenhet och samarbetsvilja. Att få följa en människas utveckling under småbarnsperioden, under skolåldern och upp i vuxen ålder är för de flesta föräldrar en rik och stimulerande upplevelse, men det innebär också ett stort ansvar. Samhället förändras snabbt. Man har inte i dag samma stöd som förr från äldre generationer. Många föräldrar är osäkra om hur man bäst skall kunna bidra till att barnen utvecklas till lyckliga och harmoniska människor. För det mesta finns ingen att fråga till råds när man ställs inför krav och problem som är svåra att klara. En utbyggd föräldrautbildning skulle vara en värdefull hjälp för många föräldrar genom att öka deras kunskaper om barns behov och utveckling och ge dem större trygghet och säkerhet i relationen till barnet. För att människor skall få en realistisk uppfattning om det ansvar, de problerh och den glädje det innebär att ha barn är det viktigt att föräldrautbildningen blir en del i skolans samlevnadsundervisning. För att nå alla unga män bör föräldrautbildning läggas in under värnpliktstjänstgöringen. Föräldrautbildning bör också ges i anslutning till mödravården och i samband med barnets födelse. Det är då särskilt viktigt att nå både far och mor. Barnen har redan från födelsen behov av kontakt med båda föräldrarna. Efter hand som barnen blir äldre och utvecklar individuella särdrag kommer föräldrarna att ställas inför nya frågor, nya problem som kräver sin lösning. Det är därför viktigt att föräldrautbildningen organiseras på ett sådant sätt att man kan få del av den fortlöpande under barnets uppväxttid. Det är ofta angeläget att man genom uppsökande verksamhet och genom ett varierat utbud kan nå alla föräldrar. Barnavårdscentralerna bör ges särskilda möjligheter att anordna föräldrautbildning. En tidigt grundlagd gemenskap mellan barn och föräldrar har betydelse inte bara för barnets utveckling utan också för att ge den vuxne ett rikare liv. Att umgås, leka och arbeta tillsammans med barnen skapar en gemensam grund att stå på när problemen kommer. För att föräldrarna skall kunna ges de bästa möjligheterna att klara sin ansvarsfulla uppgift måste de få samhällets stöd på olika områden. Speciellt under de första barnaåren är behovet av en daglig varaktig vuxenkontakt stor. Barnen behöver få tid för att skapa känslokontakt som sedan går att utveckla och fördjupa. För att klara dessa uppgifter måste småbarnsföräldrar ha rätt att förkorta sin arbetsdag till sex timmar. Detta är en reform som brådskar. Det gäller barnens rätt till en god start i livet och borde vara en given reform i ett samhälle där det för de flesta kvinnor framstår som självklart att få yrkesarbeta på samma villkor som männen. Detta kräver naturligtvis också ett delat ansvar mellan föräldrarna för barn, hem och ekonomi. Det är en nödvändig förutsättning för att både män och kvinnor skall kunna utveckla alla delar av sin personlighet. I centerns familjepolitiska program ingår en rad åtgärder, vilka måste ses som en helhet. Dessa skall ge varje familj en chans att välja den lösning av ansvarsfördelningen som passar den familjen bäst. Samhället bör stå neutralt till föräldrarnas val, men har ansvar för att det ges valmöjligheter. Den förälder som av olika skäl vill ta hand om sitt barn på heltid skall ha chans till detta, liksom den som vill förkorta sin arbetstid för att få mer tid med barnen skall kunna få göra det. Därför vill vi införa vårdnadsbidrag till alla familjer med barn under tre år som inte uppbär ersättning från föräldraförsäkring. Samtidigt skall dessa föräldrar kunna känna tryggheten av att ha kontakten kvar med arbetsmarknaden och ha rätt till tjänstledighet när man har barn under tre år. Det är glädjande att staten nu äntligen tar på sig ett större ansvar för barnomsorgen i kommunerna. Skall familjen med båda föräldrarna i förvärvsarbete utanför hemmet kunna forma sitt liv på ett riktigt sätt måste föräldrarna ha trygghet för sina barn i daghem och familjedaghem av god kvalitet. Barnen är den viktigaste tillgången vi har i samhället. De har rätt att kräva att samhälle och arbetsliv tar hänsyn till barnfamiljernas situation. Detta är ett led i det jämlikhetspolitiska arbetet, och reformer på det familjepolitiska området får inte stoppas därför att vi fortfarande har stora brister i jämlikhet mellan män och kvinnor. Det senare är, herr talman, ett problem som måste angripas på många andra sätt i samhället.